Herr talman! Utskottets ordförande har väl beskrivit orsaken till att vi anser det riktigt och vettigt att göra detta pålägg för att förbättra vissa av SJ:s dispositioner. Jag instämmer i detta, lika väl som jag instämmer i vice ordförandens synpunkter att det gäller att vara sparsam. Vi har inte hur mycket medel som helst. Moderata samlingspartiet brukar inte vara slösaktigt när det gäller penningmedel. Vi brukar mycket noga gå igenom hur pengarna skall användas innan vi tillstyrker något anslag. Denna gång har vi funnit det riktigt och viktigt att ge 30 milj.kr. till SJ. landsbanans upprustning. Vi har alltså sträckt oss till att gå med på ett förslag om 30 milj.kr. Förslaget om 11 milj.kr. anser jag vara en klart deklarerad markering för att visa att vi från moderata samlingspartiet anser det nödvändigt att påbörja den första upprustningen av inlandsbanan.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

Herr talman! I årets budgetproposition påvisas från SJ:s sida att utvecklingen av SJ:s godstrafik under en lång följd av år har kännetecknats av en trendmässig ökning. Under de senaste 20 åren har godstransportarbetet mer än fördubblats. Ökningen har tilltagit under senare år och uppgick mellan åren 1960 och 1974 till i genomsnitt cirka 4,5 96 per år. När det gäller persontrafiken har den positiva utvecklingen sedan sommaren 1973 fortsatt och förstärkts under 1974. Även 1975 har varit ett positivt år. Vi som önskar en ökning av kollektivtrafiken, och också av flera skäl förespråkar en överföring av trafik från landsväg till järnväg, hälsar givetvis den här utvecklingen med tillfredsställelse. Det är enligt vår uppfattning nödvändigt att åtgärder sätts in för att möjliggöra att den här trenden bibehålls. Till de åtgärderna hör förstås olika trafikpolitiska beslut, som kan fattas av riksdag och regering. Olika trafikpolitiska utredningar har ju bl.a. funderat över den här problematiken. Men det är naturligtvis först och främst viktigt att SJ kan ges den kapacitet i tekniskt och personellt hänseende som erfordras för att SJ skall kunna serva sina trafikanter på ett bra sätt. I det hänseendet finns det nog en del att diskutera. SJ:s linjekapacitet bedöms visserligen i och för sig kunna klara ett betydande nytillskott av trafik. Som motionär vill jag dock framhålla att om järnvägen skall kunna spela den grundläggande roll i trafiksystemet som har förutsatts och öka sin andel av transporterna, är en successiv men dock relativt snar upprustning av SJ:s tekniska och personella resurser nödvändig. Detta gäller linjekapacitet och terminaler och inte minst rullande materiel. Från SJ:s sida har man begärt ökade investeringsmedel för att kunna möta de krav som ställs på företaget. Man pekar på behovet av t.ex. lok och motorvagnar och beräknar den totala medelsförbrukningen för detta till 175,7 milj.kr., varav 16,5 milj.kr. till motorvagnar. Personvagnsparken behöver förnyas, vilket motiverar en beställning av 60 vagnar. Nya godsvagnar behövs också som ersättning för äldre vagnar som måste slopas därför att deras prestanda är otillräckliga för dagens trafik eller därför att underhållskostnaderna är så höga att det är oekonomiskt att behålla dem. SJ anser sig behöva 193 milj.kr. för budgetåret 1976/77 i totalt medelsbehov för godsvagnar. Till rullande materiel har SJ begärt sammanlagt 430,6 milj.kr. Detta har av departementschefen prutats till 240 milj.kr. Också anslaget Nr 80 till fasta anläggningar har prutats starkt. Torsdagen den Nu framhåller departementschefen den betydelse de särskilda medel, som — | 1 mars 1976 anslagits i sysselsättningssyfte, har för investeringsverksamheten. ”Deme= = del som över det ordinarie anslaget och i anslutning till tidigarelagda be — Statens järnvägars ställningar ställs till SJ:s förfogande innebär en fortsatt kraftig satsning på — anslagsbehov att utöka transportresurserna och förbättra servicen vid SJ”, sägs det i propositionen. Och vidare: ”Satsningen får ses mot bakgrund av de trafikpolitiska strävandena att utveckla och stärka SJ:s ställning på transportmarknaden.” Är detta då en uppfattning som delas av alla berörda parter? Skall man döma av reaktionen inom Statsanställdas förbund, tycks detta inte vara fallet bland de anställda. Om man jämför budgetpropositionen med verkets anslagsäskanden, framgår det tydligt att det råder kraftigt delade meningar mellan SJ-ledningen och departementet om investeringsbehovet, skriver tidningen Statsanställd. ”Det är i allra högsta grad märkligt och oroande att kommunikationsministern gör så kraftiga prutningar på SJ:s anslagsäskanden”, säger en företrädare för Statsanställdas förbunds järnvägssektion. Han säger vidare: ”Det är särskilt anmärkningsvärt att kommunikationsministerns rödpenna härjat så kraftigt när det gäller rullande materiel. ——- Man kan inte ta departementschefen på allvar när han säger att investeringsutrymmet för rullande materiel innebär att SJ kan hålla en hög takt i förnyelsen av lokoch vagnparken och dessutom få ett inte oväsentligt kapacitetstillskott. Det är ett önsketänkande. Verkligheten är en annan.” Så långt reaktionen hos Statsanställdas förbund. Den ger uttryck för hur personalen ser på situationen, den personal som på nära håll kan se de problem som följer med att investeringsmedlen inte är tillräckliga. Alla vet vi att det varit diskussion om tågförseningarna vid SJ. De tycks komma oftare nu än tidigare. Vilka alla de bakomliggande orsakerna kan vara, vet jag inte. En del av dem kan emellertid vara t.ex. förslitna och trafikolämpliga lok. Det finns väl skäl att understryka här att skall SJ kunna behålla den positiva trenden i resandetrafiken är det av stor vikt att tågföringen vid SJ kan förbättras. Detta understryker alltså återigen behovet av investeringsmedel. I vår motion 1975/76:421 har vi anfört att även om situationen förbättras av de betydande anslag som SJ fått till arbeten i sysselsättningsfrämjande syfte, står det helt klart att SJ:s anslagsbehov t.ex. för rullande materiel är stora. Nedprutningen av dessa anslag får därför konsekvenser för SJ:s trafik. Fortfarande behövs en hög takt i förnyelsen av lokoch vagnparken vid SJ. Nu kan det kanske sägas att 30 milj.kr. inte avhjälper de brister som i detta avseende finns vid SJ, men varje miljon är ändå i denna situation värdefull. Därtill kommer att SJ meddelat sin avsikt att i samband med nya trafikpolitiska signaler påbörja upprustning av trafiksvaga bandelar. I ett sådant perspektiv kommer givetvis — som tidigare påpekats — behovet av en för 19 nyelse av den rullande materielen på dessa bandelar, i första hand mo torvagnar, i blickpunkten. För en kommande upprustning av inlandsbanan har SJ begärt 11 miljoner för budgetåret 1976/77, och utskottets majoritet har ansett det vara viktigt att SJ kan få de begärda pengarna. Enligt min mening är det angeläget att denna upprustning kommer till stånd — därmed går man en långvarig och livaktig opinion till mötes.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

Herr talman! Under punkten 4 i trafikutskottets betänkande nr 12 behandlas två motioner av mig, nr 232 och 254. I motionen 232 har jag hemställt att SJ bemyndigas att bygga ut sitt tågorderradiosystem att omfatta hela SJ:s järnvägsnät. Vidare har jag i motionen 254 hemställt att riksdagen anhåller att regeringen låter SJ företa en utredning rörande installering av tågradio i samtliga SJ:s personförande tåg. Båda motionerna har utskottet avstyrkt utan att närmare ange skälen för sitt ställningstagande — om det är kostnadsskäl eller andra orsaker framgår inte av utskottets skrivning. Jag vet inte om utskottets ordförande eller någon annan i utskottet kan ge besked därom. Utskottet har ändå framhållit att tågorderradio finns på sträckan Riksgränsen-Kiruna samt på sträckan Kiruna-Luleå. Jag har, herr talman, inte för avsikt att orda så särskilt mycket om behovet och nyttan av tågorderradio och tågradio, utan jag kan kort och gott hänvisa till vad jag anfört i mina motioner. Men för att särskilt markera den vikt och betydelse som jag tillmäter nämnda motioner vill jag — trots att de enhälligt avstyrkts av utskottet — yrka bifall till dem. Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till motionerna 232 och 254.

Herr talman! Båda de ändamål som herr Börjesson i Falköping här nämner är mycket viktiga. Det anser utskottet också. Men vi brukar bevilja ett investeringsanslag, sedan brukar riksdagen inte — vi har gjort ett undantag när det gäller inlandsbanan, därför att det är en stor investering — besluta om vilka detaljprojekt detta skall gå till. Utskottet har dock så till vida tillmötesgått motionären att vi har föreslagit en ökning av investeringsmedlen med 30 milj.kr. Därmed ökas givetvis möjligheterna att få fram sådana saker som herr Börjesson i Falköping talar om. Vi vet att man även från SJ:s sida anser dessa vara angelägna.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att utskottets ordförande ändå håller med mig om att de motionsförslag som jag har fört fram avser angelägna ändamål. Jag hade naturligtvis hellre sett att detta också kommit till uttryck i utskottets betänkande, men jag är ändå tacksam att det till riksdagens protokoll kommer en bekräftelse på att det här är angelägna ändamål.

Det skulle vara intressant att få veta vad = Statens järnvägars denna utvärdering i så fall resulterat i. anslagsbehov

Herr talman! I recitdelen av kapitel C under kapitalbudgeten i bilaga 8 till propositionen 100 anges bl.a.: ”I Malmö planeras en reparationsoch lastjusteringsanläggning avsedd för godsvagnar till kontinenten. Vagnarna ses nu över och justeras i Trelleborg. Efter investeringarna i Malmö kan arbetena utföras rationellare och på en från trafiksynpunkt lämpligare plats.” Utskottet ansluter sig till dessa överväganden. Jag är helt medveten om att detta är en mycket liten detalj i det stora hela, och jag har därför avstått från att motionsvägen framföra mina synpunkter. Men dels är denna lilla detalj dess värre inte oväsentlig för Trelleborg, dels finns det inom facket och SJ en klar opinion mot denna förändring. De inom SJ som har denna åsikt finns på lokal och regional nivå. Kanske finns det också företrädare för denna åsikt högre upp inom SJ hierarkin, även om detta inte på något sätt dokumenterats. Huvudargumenten mot den föreslagna flyttningen är att man nyligen gjort en motsvarande investering i Trelleborg, som har överkapacitet, och vidare att man inte delar bedömningen att Malmö är en ur trafiksynpunkt lämpligare plats. Det finns många frågor att ställa i anslutning till detta men jag skall avstå från det. Låt mig ändå få konstatera att utskottets värderade ordförande har motionerat om Göteborgsproblem och diskuterat olika åtgärder. Trelleborg och Göteborg har mycket gemensamt, inte bara slutstavelsen borg utan även sysselsättningsproblem. Mäter man i relativa tal, herr talman, har Trelleborg det besvärligast. Utskottsmajoritetens ställningstagande kan ses på flera sätt, som andra vältaligt har filosoferat över här. Det finns därför ingen anledning för mig att utveckla det vidare, även om det vore intressant att resonera om de regionalpolitiska effekterna av den föreslagna ändringen. Låt mig bara till sist få skjuta fram en stilla förhoppning, nämligen att SJ skall ompröva sitt ställningstagande till var den s.k. RIV-justeringen skall göras.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

Herr talman! Herr Mellqvist var ju inte på något sätt oförskämd, så jag — Statens järnvägars skall bara kommentera vad han sade här. anslagsbehov Det är alldeles riktigt att man enligt den trafikpolitiska utredningens intentioner kommer att få satsa mycket kraftigt på investeringsmedel i SJ i framtiden. Det är väl alla medvetna om som har deltagit i utredningsarbetet. Men det hjälper ju inte upp dagens situation. Jag har fattat situationen för dagen så — det gör jag dessutom av personliga erfarenheter — att det är nödvändigt att få en kraftig förnyelse av lokoch vagnparken och även av vissa fasta anläggningar. Mot bakgrund av vad jag förut sade om att tågföringen vid SJ kanske inte har varit den bästa under senaste tiden tror jag det är viktigt att man kan göra denna upprustning. Naturligtvis skulle man önska att man kunde föreslå mycket mer pengar, men även vi som bedriver opposition försöker ändå röra oss inom vissa ramar. Jag vill också säga att det ju inte bara är dagens situation det gäller, eftersom det som inte görs nu återstår att göra i framtiden. Försummar vi att anslå investeringsmedel i dag, får vi utan tvivel igen de kraven dubbelt upp i en kommande tid, varför det finns anledning att se frågan ur det perspektivet också.
Herr talman! Till herr Mellqvist skulle jag gärna vilja ge det lilla beskedet — och jag har redan lämnat det här ifrån talarstolen — dessa pengar är en anvisning om vårt intresse för att nu verkligen börja rusta upp inlandsbanan. Man måste börja med en projektering och en långsiktig plan för att få det gjort, och vi anser det nödvändigt med en första tilldelning av dessa 11 milj.kr. Det är väl så, herr Mellqvist, att får de icke-socialistiska partierna tillfälle att regera i det här landet, kanske vi kan skrapa ihop erforderliga medel genom mera arbete för produktion. Det ger det underlag som erfordras för att snabbare rusta upp denna viktiga bana.

Herr talman! Herr Mellqvist beklagar att det här är ett så litet belopp. Ja, det är faktiskt så litet att ni trots det socialdemokratiska ointresset för inlandsbanan borde ha kunnat gå med på det — men det är tydligen tillräckligt stort för att ni skall avvisa framställningen. Här är det alltså fråga om en framställning som SJ har gjort för att kunna påbörja upprustningen av inlandsbanan i enlighet med vad riksdagen har beslutat, men den strök kommunikationsministern bort utan någon närmare kommentar. Nu menar herr Mellqvist att det skulle ha varit ett betydligt större belopp, 83 och i det har han givetvis rätt. Det är bara det att vi brukar följa ämbetsverkens planering i sådana här fall. SJ har följt riksdagsbeslutet och äskat ett anslag med anledning av det, men det går socialdemokraterna emot. Vad kan man utläsa av detta? Jo, att socialdemokraterna i grund och botten är ointresserade av att den här banan hålls i god kondition och bevaras för framtiden. Det innebär en nedrustning av kommunikationssystemet i inlandet, därom råder inget tvivel. Skulle nu herr Mellqvist och andra socialdemokrater tvivla på betydelsen av att banan bibehålls kan ni ju göra en liten rundresa och fråga kommunalmännen i varje kommun utefter inlandsbanan. Ni kommer att få est besked, nämligen att banan är en pulsåder för kommunikationerna och för näringslivet i inlandet. Varenda kommun kommer att säga det, jag tror att länsstyrelserna kommer att säga det och en bred opinion bland människorna där kommer att säga det. Även om ni inte tillmäter oppositionen något större förstånd hoppas jag att ni tillmäter de berörda människorna i de här bygderna visst förstånd. Där finns det ingen som helst tvekan. Man kräver upprustning och förbättring, man är emot den socialdemokratiska nedrustningen av kommunikationssystemet i inlandet.
Herr talman! Jag vill gärna säga några ord till herr Börjesson i Falköping, som frågade om tågorderradio och radio i persontåg. Man hade en försöksverksamhet med tågorderradio på sträckan Riksgränsen-Kiruna, och att den gav positivt resultat visar sig av det förhållandet att man nyligen har utvidgat den till att gälla också sträckan Kiruna-Luleå och Stockholmsområdet. Där har man också löst de tekniska problem som finns i sammanhanget, och vi har all anledning att tro att verksamheten kommer att fortsätta. Radio i persontåg anser jag vara en angelägen sak. Där har man mött vissa tekniska svårigheter, men de borde inte vara alltför stora med tanke på att vi har motsvarigheter på andra områden. Den saken kanske vi får anledning att återkomma till när vi tar upp de trafikpolitiska riktlinjerna. Där har vi en rad framställningar om förbättrad service på SJ, och vi kanske får större möjligheter att diskutera denna fråga i det sammanhanget. När det gäller investeringsanslaget över huvud taget säger å ena sidan utskottets värderade vice ordförande att det är ett så litet belopp att det inte gör någon nytta. Å andra sidan är det tydligen ett så stort belopp att det kan äventyra den samhällsekonomiska balansen, eftersom det skulle vara så farligt att ge dessa 30 milj.kr. ytterligare. Jag vill peka på att 30 milj.kr. kan göra mycket stor nytta när det gäller att ge SJ större förutsättningar att konkurrera. De 30 miljoner som anslogs utöver departementschefens förslag för ett par år sedan har visat sig öka SJ:s möjligheter att fullfölja sina uppgifter. Och sedan är det ju pengar som inte förslösas. De sätts in på räntabla investeringar, och det tycker jag är viktigt.

Herr talman! Jag vill tacka utskottets ordförande för de upplysningar jag har fått. Av hans uppgifter framgick att den utvärdering som har skett beträffande tågorderradio har slagit väl ut, varför man kan förvänta att det kanske i framtiden kan bli tågorderradio på samtliga bandelar. Enligt min uppfattning — och jag vet att den delas av inte minst de SJ anställda — är det nödvändigt att det finns tågradio på tågen för att man därmed skall kunna skapa ökad trafiksäkerhet. Jag vet att det föreligger tekniska svårigheter när det gäller att lösa den här problematiken. Men det har gått i utlandet, och det borde väl kunna gå här. Bara den goda viljan finns, så finns också förmåga.
Herr talman! Jag måste be att få upplysa herr Mellqvist om att vi i det här landet betalar våra åligganden med svenska kronor och inte i dollar. Jag visste inte att herr Mellqvist inte kände till detta. Vi är intresserade av en fortsatt blandekonomi — ingen socialistisk ekonomi - och det är denna blandekonomi vi förutsätter. Herr Mellqvist sade ju också att vi får mera medel och möjligheter om det blir en bättre ekonomi. Den får vi, herr Mellqvist, just genom att vi byter regering.
Herr talman! Herr Mellqvist anser att investeringar för inlandsbanan skall vänta tills vi får ett bättre ekonomiskt klimat. Den som något har studerat kvaliteten på inlandsbanan vet att det är mycket, mycket länge sedan några investeringar gjordes där. Det är ju ett betyg, sämre än något, på det ekonomiska klimat som den socialdemokratiska regeringen skapat. Men jag tror alltså att man genom investeringar som förbättrar förutsättningarna, som höjer infrastrukturen i Norrlands inland, kan bidra till ett bättre ekonomiskt klimat. Och ett bättre ekonomiskt klimat i Norrlands inland, herr Mellqvist, är en viktig förutsättning för att den slogan som ni ofta använder — arbete åt alla — skall ges något reellt innehåll.

Herr talman! Under denna punkt behandlas bl.a. en motion som jag och några medmotionärer har väckt, motionen 808, som gäller flygplatsen i Norrköping. Utskottet skriver välvilligt och säger att det finns skäl som talar för vårt krav, men tyvärr är skälen inte starka nog för att utskottet skall kunna biträda motionsyrkandet. Med en som jag tycker litet kufisk motivering har utskottet yrkat avslag på motionen därför att frågan om en ny flygplats är under utredning. Enligt min mening har dock inte frågan om en eventuell ny flygplats ett dugg att göra med den fråga som vi har aktualiserat i vår motion. Luftfartsverket har konstaterat att investeringarna i första hand kommer att inriktas på sådana objekt som är nödvändiga för att möta de krav som ställs på markorganisationerna. Antalet passagerare samt mängden av fraktgods ökar från år till år, och detta har bl.a. bidragit till att markorganisationen har blivit hårt ansträngd. Vad luftfartsverket år 1974 ansåg om tillståndet för flygplatsen i Norrköping är därför ännu mera aktuellt i dag. Då skrev man följande: ”Driftsoch terminalområdet vid Norrköpings flygplats uppfyller varken kapacitetseller kvalitetskrav. En snar upprustning av flygplatsen är därför oundgängligen nödvändig. Med anledning härav har förslag till utbyggnadsplan framtagits under första halvåret 1974. Förslaget remissbehandlas f.n. Planeringen omfattar åren fram till mitten av 1980-talet, då en ny regionflygplats i Östergötland beräknas kunna tas i bruk.” Om driftsoch terminalområdet vid Norrköpings flygplats uppfyllde varken kapacitetseller kvalitetskraven 1974, hur kan det då anses göra det i dag? Den enkla sanningen är väl den att förhållandet i dag är ännu mera prekärt, och situationen blir för varje dag allt sämre för dem som måste arbeta under dessa förhållanden. Här stiftar vi lagar på löpande band med regler om bättre arbetsmiljö, om de anställdas möjligheter att påverka sin egen situation, om medbestämmanderätt osv. men det gäller tydligen inte för personalen vid Norrköpings flygplats och inte heller för passagerarna, som också blir lidande av de dåliga förhållandena. Detta kan knappast bidra till att popularisera flyget som transportmedel. Herr talman! Mot ett enigt utskott har jag inget yrkande, men jag har velat fästa uppmärksamheten på denna problematik, i förhoppningen att frågan om en upprustning av flygplatsen måtte tas upp inom den allra närmaste tiden.

Herr talman! Några ord i all korthet om motionen 1581. Den handlar om charterbolagens verksamhet. Motionen är undertecknad av Thure Jadestig och mig. Även förra året motionerade vi i samma ärende. Motionen tillhör naturligtvis inte de viktigaste som denna kammare har att ta ställning till. Men att motionen har ett betydande intresse för den semestrande allmänheten är jag övertygad om. Det visade sig tydligt förra året. Reaktionen på vår motion var påtagligt omfattande och positiv. Ett belysande exempel är följande citat ur en ledare i Värmlands Folkblad den 30 januari 1975. Ledaren hade som rubrik: Skärp kraven på charterflyget. Jag citerar några korta stycken ur den. ”I den rekordstora mängden av motioner, som nu ligger på riksdagens bord, finns en vilken bör vara av särskilt intresse för de 800 000 svenskar som förra året reste med charterflyg. Det är en socialdemokratisk motion. Och den tar sikte på att komma till rätta med de missförhållanden och den upprörande nonchalans charterresenärer i många fall utsätts för. Motionärerna hemställer om en utredning av charterbolagens verksamhet i syfte att skärpa kraven på tillförlitlighet och säkerhet. Kravet är sannerligen befogat och välmotiverat. Charterflyget har utvecklats i snabb takt. Servicen däremot har kommit betänkligt på efterkälken. Det gäller både tidtabeller, bekvämlighet och säkerhet. ——=—. Charterresenärer är ett tåligt släkte. I regel finner de sig utan nämnvärda protester i den nonchalans de utsätts för. Det är sannerligen på tiden att de här missförhållandena nu uppmärksammas i riksdagen. —-—-. Kritiken drabbar självfallet inte alla charterbolag. Det finns sådana, som är angelägna om bättre service i dessa avseenden. Men ofta hör det anförda till mönstret vid charterresorna. Resenärerna känner alltför väl igen de missförhållanden som påtalas i motionen. Riksdagen och kommunikationsministern gör väl i att beakta vad som anförs i denna angelägna motion.” I förra årets betänkande skrev utskottet att tillsyn och övervakning av charterbolagens verksamhet åvilar luftfartsverket. Efter denna sakupplysning om ett känt förhållande skrev utskottet att det inte fanns tillräcklig anledning att för tillfället kräva en särskild utredning. I årets betänkande finner utskottet fortfarande att tillräcklig anledning inte föreligger för att kräva en särskild utredning. Herr talman! Av naturen är jag en aning nyfiken. Jag vill därför gärna fråga trafikutskottets ordförande vad som menas med utskottets skrivning. Jag förutsätter att herr Sven Gustafson i Göteborg delar min uppfattning att semestrande charterresenärer ibland har anledning att känna irritation över att exempelvis de på bokningsbesked och biljetter angivna avgångsoch ankomsttiderna inte hålls. Detta medför ju en mängd trassel. I motionen förra året belyste vi den dåliga servicen med ett flertal exempel. Jag förutsätter som sagt att herr Sven Gustafson i Göteborg liksom jag anser att irritationsanledningar finns. Men när föreligger tillräcklig anledning för en utredning eller andra åtgärder? Skall klagomålen till reklamationsnämnden exempelvis uppgå till ett visst antal? I så fall, vilket antal?

Herr talman! I motionen 1581 begärs i yrkandet ”en utredning av charterbolagens verksamhet i syfte att skärpa kraven på tillförlitlighet och säkerhet”. Detta har vi tolkat så att frågan gäller flygsäkerhetsaspekter och regularitet för vederbörande flygplan. Det är detta som ligger inom trafikutskottets kompetensområde. Luftfartsverket har gjort utredningar och undersökningar, och vi har inte funnit anledning att från flygsäkerhetssynpunkt göra någon ytterligare utredning. Herr Lundgren talar nu om reseföretagens sätt att sköta sin kommersiella verksamhet och de klagomål som har kommit till allmänna reklamationsnämnden mot resebyråernas sätt att sköta sin verksamhet. Den frågan faller inte inom trafikutskottets domvärjo. Man bör därför lämpligen avfatta motionen så att den kommer till det utskott som handlägger konsumentfrågor. Vi är fullt medvetna om att det finns anledning att ta upp charterflyget över huvud taget. I det betänkande som utskottet senare skall lämna om trafikpolitiken kommer reglerna för charterverksamheten att närmare belysas. Att vi har tagit upp den här motionen i detta sammanhang beror på att vi har tolkat den så att det gäller en flygsäkerhetsfråga. Vi är fullt medvetna om att förhållandena på Kungsängens flygplats i Norrköping är djupt otillfredsställande och behöver ändras. Svårigheten är att man håller på med en utredning om en flygplats för regionen. I de beräkningar som har gjorts beträffande ombyggnadsarbete på Kungsängens flygplats har man utgått från att den skulle läggas ned 1985. Det blir alltså en mycket kort avskrivningstid för de nya anläggningar som skulle göras, och luftfartsverket har funnit att det utifrån sina direktiv inte kan föra fram förslag om investeringsanslag.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
Herr talman! Jag tackar för den kommentar som herr Sven Gustafson i Göteborg gav. Den bekräftade min förmodan att inte bara han utan hela utskottet delar Thure Jadestigs och min uppfattning att många charterresenärer har anledning att vara irriterade. Det är möjligt att motionen ett annat år kan formuleras annorlunda så att den går till en annan adress än trafikutskottet. Det väsentliga i herr Sven Gustafsons i Göteborg svar är emellertid att han är medveten om att här finns mycket att göra även om det inte huvudsakligen gäller säkerhetssynpunkterna. Jag delar alltså den uppfattningen. Men det är ändå inte alldeles utan skäl som den här motionen har hamnat hos trafikutskottet. Jag tror att många av oss som rest med charterbolag har lagt märke till att de flygplansflottor som används relativt ofta är ganska gamla. Ibland har man frågat sig hur gamla och nedslitna flygplanen får bli. Det kan vara svårt inte minst för äldre människor, som kanske dessutom har besvär med blodtryck, hjärta och annat, när tryckkabinerna inte är som de borde vara. Jag skall inte fortsätta den här debatten; jag tycker att jag har fått det relativt positiva svar som jag hade hoppats på. Jag kommer tillbaka vid ett annat tillfälle för att inte charterresenärerna skall glömmas bort. De har anledning att känna sig irriterade, och deras situation måste ägnas skärpt uppmärksamhet också här i kammaren.
Herr talman! Jag är tacksam för att trafikutskottets ordförande och jag är överens om att något måste göras snarast. Herr ordföranden sade att det är en kort avskrivningstid på projektet. Det är jag medveten om, men tiden blir allt kortare ju längre vi dröjer. Det gör inte de ekonomiska kalkylerna bättre. Nu var den här utredningen aviserad till i februari. Den blir tydligen något fördröjd, men kommer väl att läggas fram i vår. Om man är realist i det här fallet måste man medge att en sådan utredning bör komma fram till att vi inte kan bygga en reguljär flygplats i centrala Östergötland. Vi har väl blivit litet förnuftigare sedan vi i början på 1960-talet hade sådana planer. Jag hoppas emellertid att det då blir lättare att vinna gehör för de välmotiverade kraven på en upprustning i Norrköping.

Herr talman! Vi har i den motion som ligger till grund för detta betänkande sagt att bevakningsföretagens roll i samhället alltmer kommit i blickpunkten. Att det blivit så kan väl förklaras av att dessa företag svarar för en rad skiftande arbetsuppgifter av mycket grannlaga natur. Bland de uppdrag som bevakningsföretagen brukar åta sig nämns i betänkandet bevakning av fastigheter, byggnadsplatser, anläggningar och fartyg samt övervakning av kunder i varuhus och butiker. Inte minst de sist nämnda uppdragen är av den karaktären att höga krav bör ställas på kvalifikationer och utbildning. Anställda i bevakningsföretag får ibland också fungera som strejkvakter. Med allt detta som bakgrund är det viktigt att väktarna utgör en ansvarsmedveten kår som utan att överträda sina befogenheter fullgör sina bevakningsskyldigheter. Härför fordras främst givetvis tillfredsställande utbildning. I det hänseendet har det för en del av de privata bevakningsföretagens vidkommande tydligen funnits en del att önska. I och med att lagen om bevakningsföretag trädde i kraft den 1 juli 1974 krävs nu auktorisation för alla företag som yrkesmässigt utför bevakningsuppgifter. Lagen föreskriver att personal vid auktoriserat bevakningsföretag skall vara godkänd vid prövning i fråga om laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt för anställning i sådant företag. Rikspolisstyrelsen har utfärdat provisoriska föreskrifter för utbildning av väktare. En utredning har vidare tillsatts för att lägga fram förslag till en utformning av utbildningen som gör väktarpersonalen ”väl skickad att utföra uppdrag av sådant slag som normalt brukar anförtros bevakningsföretag”, såsom det sägs i utskottsbetänkandet. Detta måste givetvis ses som ett uttryck för att utbildningen av denna personal är en viktig fråga och att det här har funnits stora brister. Att det nu är på väg att bli bättre får man hälsa med tillfredsställelse. Men om man betänker att det torde finnas mellan 100 och 150 företag av olika storlek i denna bransch får man en uppfattning om att det kan finnas och även kommer att finnas problem i branschen. Det förekommer ju av och till uppgifter om att väktarpersonal uppträder olämpligt, t.ex. 9 i samband med att de används som strejkvakter. Med den omfattande flora av företag som finns kan det vara svårt att kontrollera att det alltid rör sig om seriösa företag, som också ställer krav på sin personal. Det problemet accentueras ytterligare om man nämner att i de mindre företagen antalet deltidsanställda torde överstiga antalet heltidsanställda. När det gäller anställningsfrågorna framstår det som klart att de deltidsanställda utgör en mycket stor del av antalet anställda — något mindre än hälften i de största företagen och, som jag nyss sade, mer än hälften i de mindre. I lönehänseende ligger det statliga ABAB klart före de privata företagen. Detta gäller även AB Securitas, som dominerar marknaden med sina 7 000 anställda. Utan tvivel upplevs ABAB av väktarna som ett företag med större anställningstrygghet än de privata bevakningsföretagens. I fråga om strukturen på bevakningsmarknaden gäller att AB Securitas, som nu övertagit bevakningsföretaget Sydvakt/Nordvakt i Borås, som förut nämnts har 7000 anställda och behärskar marknaden till 60 96. ABAB har 1 200 anställda och en marknadsandel om ca 17 926. Dessa båda företag bedriver alltså en landsomfattande verksamhet, medan övriga företag mestadels har ett lokalt begränsat verksamhetsområde. Jag har fått den uppgiften att företaget Argus i Göteborg anses vara landets tredje största bevakningsföretag med sina 100 anställda, men jag har senare hört att det bevakningsföretag som sköter bevakningen här i riksdagshuset skall har flera anställda. Men detta understryker i alla fall att de övriga företagen torde vara mycket små sådana med begränsade resurser att föra en seriös utbildningsoch anställningspolitik. Speciellt bland dessa mindre företag kan det förekomma att den anställda personalen inte är kvalificerad för sina uppgifter. Det förekommer att man vägrar att skriva på avtalsuppgörelser. Omsättningen av personal är stor. Men också inom det stora företaget AB Securitas klagas det på att anställningsförhållandena leder till stor omsättning av personal. Det kan naturligtvis inte vara bra i en bransch som har så mycket med allmänhet och bevakandet av allmänna tillgångar att göra. I vår motion har vi pekat på att verksamhetsgrenar med anknytning till de uppgifter som bevakningsföretagen handhar är lagda under samhällelig kontroll. Polisoch tullväsende är t.ex. statliga inrättningar, brandkårerna har kommunerna hand om. Att bevakningsföretagen också bör ligga under samhällets kontroll är enligt vår mening ett logiskt krav. Deras arbetsområden inrymmer, som jag sade förut, alltför grannlaga och viktiga uppgifter för att få handhas av företag varav kanske en del är av den karaktären att de inte inger allmänheten förtroende. Enligt motionärernas uppfattning behövs det en sanering på det här området och det bästa sättet att åstadkomma detta vore, menar vi, ett förstatligande av branschen. Genom ett förstatligande skulle man kunna få till stånd ordentlig kontroll över utbildningen, bättre anställningsförmåner och anställningstrygghet — över huvud taget ett samlat grepp över branschen som sådan. Därmed skulle man också skapa respekt för väktarföretagen Det förhållandet att AB Securitas, det ojämförligt största bevakningsföretaget, är ett multinationellt företag med förgreningar i en rad länder, däribland Iran, talar också enligt motionärernas uppfattning starkt för förstatligandetanken. Företaget visar tecken på att vilja lägga under sig en allt större marknadsandel. Övertagandet av Sydvakt/Nordvakt innebar att man tog över det då näst största bevakningsbolaget. Att ett multinationellt företag skall inneha kontrollen över ett så stort antal anställda av den här karaktären inger, menar vi, betänkligheter. Det kan ju tänkas att situationer kan uppstå där bevakningsstyrkorna används på ett sätt som inte står i överensstämmelse med svenska medborgares intressen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Jag kan koncentrera min framställning rätt mycket när det gäller utskottets betänkande och utskottets resonemang och diskussion i den här frågan, därför att herr Magnusson i Kristinehamn har ju i stort redogjort för vad han skrivit i motionen och även för en del av vad vi har sagt i utskottsbetänkandet. Jag vill först vända mig till herr Magnusson och börja där han slutade, nämligen beträffande multinationella företag. Det är väl inte rätt tid och plats att i detta sammanhang diskutera sådana. Jag vill inte betrakta AB Securitas som ett multinationellt företag, för om man tittar på siffrorna finner man att företaget har mellan 6 000 och 7 000 anställda här i landet och kanske litet över 7 000 i utlandet. Jämför man detta med vad som i övrigt gäller för svenska industriföretag utomlands — 1970 t.ex. hade svenska företag 182 650 anställda i utlandet — är dessa 6 000 å 7000 inte mycket. De svenska företagen i utlandet hade en omsättning på över 16 miljarder. Jag tycker inte att man då kan tala om att AB Securitas har någon speciellt multinationell karaktär. Om jag skall sammanfatta det som vi diskuterar i utskottet, det som herr Magnusson delvis berört och vad som framgår av näringsutskottets betänkande nr 30 kan jag t.ex. nämna att auktorisation av bevakningsföretag är obligatorisk. Frågan om auktorisation prövas av länsstyrelsen, som också utövar tillsynen över de auktoriserade bevakningsföretagen. I Sverige finns f.n. ca 100 bevakningsföretag. De flesta är mycket små — det har även herr Magnusson sagt. De två största är Bevaknings AB Securitas, som ju är ett dotterbolag till Securitas International AB, vilket har sitt säte i Malmö, och Allmänna Bevaknings AB, som är ett statligt bolag. Securitas har omkring 6 000 anställda. ABAB bildades 1964 och har ca 1 000 anställda. Ordföranden i Securitas styrelse är inte okänd för någon här i riksdagen. Det är nämligen Axel Iveroth i Svenska industriförbundet. I betänkandet redogörs vidare för de bestämmelser som gäller enligt lagen från 1974 om bevakningsföretag. Jag kan instämma i vad herr Magnusson sade om utbildningen av väktarna. Särskilt utbildningen har betonats i motionen. Gällande bestämmelser föreskriver redan nu att både heloch deltidsanställda skall genomgå en grundutbildning, som omfattar en introduktionskurs på 32 timmar samt 22 timmar allmän väktarkunskap, 18 timmar brandförsvar, 12 timmar väktartjänst och 120 timmar praktisk yrkesträning. Totalt omfattar grundutbildningen 217 timmar. Beträffande utbildningen pågår, som herr Magnusson anförde, två utredningar, som skall samordnas sinsemellan, nämligen utredningen om väktarutbildning och ordningsvaktsutredningen. Den förstnämnda utredningen arbetar med sikte på att bli färdig med sitt arbete under första kvartalet 1977. I motionen och reservationen krävs ett förstatligande av de privata bevakningsföretagen. I reservationen framhålls: ”De båda utredningarna har enligt direktiven uppenbarligen inte tillsatts med sikte på någon grundläggande ändring av förhållandena.” Med anledning av den kritiska inställningen i reservationen vill jag redogöra något för direktiven till utredningen om väktarutbildning. Huvuduppgiften är att lägga fram förslag till en utformning av utbildningen som är ägnad att göra väktarpersonalen väl skickad att utföra uppdrag av sådant slag som normalt brukar anförtros bevakningsföretag. Behovet av utbildning hänger samman med arbetsuppgifternas art, därför bör en kartläggning göras av omfattningen och frekvensen av olika typer av bevakningsuppdrag. Efter kartläggningen skall frågan om gränsdragningen mellan bevakningsföretagens verksamhet och sådana arbetsuppgifter som bör ankomma på polisväsendet behandlas. Sedan skall utredningen självklart ta upp utbildningens innehåll. Härvid bör övervägas ”differentierade utbildningsplaner”. Vidare skall möjligheterna till dispens från föreskrivna utbildningskrav för t.ex. personer med lång erfarenhet av väktartjänst undersökas. Behovet av åtgärder för att centralisera utbildningen eller delar därav skall övervägas. I samband därmed bör överväganden ske angående i vems regi en sådan verksamhet skall bedrivas; i det allmännas regi eller i andra former. Särskild uppmärksamhet ägnas åt kostnadsfrågorna. Utgångspunkten bör vara att företagen själva skall svara för kostnaderna oavsett i vems regi utbildning bedrivs. Behovet av utbildning och vidareutbildning för arbetsledare bör uppmärksammas, främst då de som har till uppgift att leda och instruera väktare. Utredningen är oförhindrad att ta upp även andra frågor som aktualiseras under utredningsarbetet. Beträffande de två huvudfrågorna framhålls i utskottsbetänkandet: ”Utskottet finner det vara angeläget att det allmänna har en tillfredsställande insyn i och kontroll över bevakningsföretagens verksamhet. Det auktorisationssystem som nu tillämpas syftar härtill.” Motionskravet har alltså i hög grad blivit tillgodosett. Jag hemställer därför, herr talman, att riksdagen avslår motionen 1975/76:1800.
Nr 80 Herr talman! Den impuls som gjort att motionen väckts har jag fått från anställda i Securitas, som för mig har pekat på vilka missförhållanden som råder. De små företagen motsvarar ju inte alls de fordringar som LL måste ställas i ett sådant här sammanhang. Det verkar bli allt vanligare = Förstatligande av att väktarpersonal anlitas för bevakningsuppgifter.

Hur skulle svenska folket uppfatta förslag om att polisen eller delar av polisen skulle ställas under privat kontroll? Jag tror att alla finner den frågeställningen vara helt orimlig. Något sådant skulle inte accepteras, för det har blivit förankrat i människornas medvetande att personal av den arten skall stå under samhällets kontroll. Det är mot den bakgrunden jag vill visa på det betänkliga i att vi får stora privatägda företag — även multinationella sådana — vars anställda kan sägas utgöra privata polisarméer. Det kan inte vara en förnuftig utveckling. Bevakningsföretagens uppgifter är av den arten att personalen bör jämställas med polis, och då är det helt naturligt att verksamheten läggs under offentlig kontroll. Med offentlig kontroll menar jag att den skall ligga i statens händer. I de direktiv som gäller för de pågående utredningarna och som vi har hört herr Haglund referera står det ju klart att så långt tänker regeringen inte gå. Skulle jag mot förmodan förlora voteringen i det här ärendet, så är jag övertygad om att diskussionen kommer att fortsätta och att kravet på förstatligande av bevakningsföretagen kommer att resas på nytt.
Herr talman! Jag utgår ifrån att det hör till de pågående utredningarnas arbetsuppgifter att ta upp frågan om gränsdragningen mellan vad polismakten skall göra och vad väktarna skall göra. Herr Magnusson har dessutom goda möjligheter att föra fram motionärernas synpunkter till utredningarna, enär båda utredningsmännen tillhör riksdagen.

Herr talman! Utskottsbetänkandet om den regionala konsumentpolitiska verksamheten är egentligen ett ganska onödigt betänkande. Det är onödigt att frågan över huvud taget kommer upp eftersom det inte finns något regeringsbeslut om att den konsumentpolitiska organisationen på det regionala planet skall skrotas. Vi har också riksdagsbeslutet från förra året som mycket klart uttalar att organisationen skall behållas. Ändå har det lämnats in fem motioner, däribland den som väckts av mig och andra och där det hemställs ”att riksdagen beslutar 1. att uttala att regional hemkonsulentverksamhet endast kan upphöra efter riksdagens godkännande, 2. att uttala att lediga hemkonsulenttjänster i sedvanlig ordning skall ledigförklaras, utannonseras och återbesättas”. Den som undrar över detta bör ha bakgrunden något klar för sig.

Förra året kom ett regeringsförslag i propositionen 1975:40, som föreslog att den regionala hemkonsulentorganisationen skulle skrotas till förmån för bidrag — om än små — till den kommunala konsumentpolitiska verksamheten. Detta väckte en väldig opinion och vi återfann motioner från alla fem riksdagspartierna om att man skulle bibehålla den regionala hemkonsulentverksamheten eftersom den trots allt var det enda vi hade av någon större kaliber utanför den centrala konsumentverksamheten. Så blev också riksdagens beslut och näringsutskottet uttalade i sitt betänkande nr 26 förra året: ”Det finns enligt utskottets mening inte underlag för ett beslut nu om indragning i en nära framtid av hemkonsulenttjänsterna i länen.

Innan riksdagen fattat beslut, men efter det att utskottet enhälligt lagt fast sin kurs, gör regeringen ett klart ställningstagande i syfte att påbörja nedrustningen av hemkonsulentverksamheten. Det är ett ganska märkligt förfarande, helt enkelt en fruktansvärd nonchalans gentemot riksdagsarbetet i de konsumentpolitiska frågorna. Därefter har en hel del vatten runnit under broarna, men mycket tydligare har det inte redogjorts för hur det ligger till med den regionala hemkonsulentorganisationen. Det framgår nu av utskottshandlingarna att det varit en interpellationsdebatt under året. Men där har vi inte fått reda på så mycket mer än att regeringen uppenbarligen tolkat riksdagsbeslutet från förra året på sitt speciella lilla vis, nämligen att en nedrustning av konsulentorganisationen skulle genomföras i en eller annan form medan, som man hävdar, den kommunala konsumentpolitiska verksamheten byggs upp. Nu förhåller det sig på det viset att kommunerna inte har råd att bygga upp sin organisation i den takt man önskar och det finns heller inget krav på dem att göra det. Att i det läget röja undan den väldiga erfarenhet och kunskap som finns inom den regionala konsumentpolitiska verksamheten måste vara förkastligt. Det är detta vi hävdat hela tiden. Dessutom framgår det av näringsutskottets betänkande nr 31 att man enligt utskottets mening finner goda skäl för att det även i ett läge där den kommunala konsumentverksamheten blivit fullt utbyggd bör finnas kvar konsumentpolitisk verksamhet på det regionala planet. Vi motionärer har alltså till fullo blivit tillgodosedda i våra yrkanden och det är vi tacksamma för. Att jag ändå upptagit kammarens tid beror på det märkliga förfarandet dessförinnan. Nu är det min allra innersta förhoppning att regeringen till slut viker i den här frågan och går med på att riksdagen har uttalat som sin uppfattning att man bör behålla den regionala hemkonsulentverksamheten. Sedan får handelsdepartementet ha kvar sin alldeles egna uppfattning, men den skall inte styra det fortsatta arbetet. Herr talman! Jag yrkar bifall till näringsutskottets hemställan i betänkandet nr 31.

Herr talman! I det betänkande om regional konsumentverksamhet, som vi nu behandlar, slår man från näringsutskottets sida fast med ännu större skärpa än tidigare att denna verksamhet skall finnas kvar. Det är glädjande att det är ett enigt utskott som står bakom betänkande nr 31. Man är överens om att den regionala verksamheten har en viktig funktion även när den kommunala byggs ut. Anledningen till att denna fråga behandlas nu är att den i en interpellationsdebatt i januari aktualiserades på nytt. Regeringen har sedan beslutet togs 1975 gjort vissa förändringar av verksamheten. Bl. a. har man beslutat att inte tillsätta några lediga hemkonsulenttjänster med ordinarie befattning utan endast som långtidsvikariat. Man har också gett vissa direktiv om förändrade arbetsuppgifter. I den interpellationsdebatt som jag hade med handelsministern diskuterade vi frågan om regeringen följt riksdagens beslut. Debatten visade att regeringen tolkat beslutet annorlunda än man avsåg vid behandlingen av ärendet i näringsutskottet och som debatten i riksdagen före beslutet gav uttryck för. Jag går inte närmare in på behandlingen av ärendet, för den diskuterades ingående i interpellationsdebatten. Herr Danell har ju också berört saken i sitt anförande. Under allmänna motionstiden väcktes sedan motioner från olika håll, där man begärde en skärpning av beslutet. Utskottet är i denna fråga överens om att i stort tillgodose de krav som ställts i motionerna. Från utskottets sida begär man sålunda att en utredning tillsätts för att se över arbetsuppgifterna för den regionala konsumentpolitiska verksamheten. Som det är nu råder stor ovisshet om vad man som hemkonsulent i dag skall arbeta med eller inte skall arbeta med. Hemkonsulenternas arbetsuppgifter kommer enligt centerns uppfattning att ha stor betydelse i framtiden. Det kan inte vara riktigt att dra in en väl fungerande verksamhet och på så sätt skapa ett glapp mellan kommunerna och konsumentverket. Det förhållandet att utskottet är enigt i de här frågorna visar att man är angelägen om att de löses och att man har den uppfattningen att regeringen tolkat beslutet annorlunda än riksdagen avsåg. Herr talman! Jag yrkar bifall till näringsutskottets hemställan i dess betänkande nr 31.

Herr talman! Såsom skett i motionen 1752 har herr Danell även här i dag riktat kritik mot regeringen för dess handläggning av regleringsbrevet med föreskrifter om återbesättning av lediga hemkonsulenttjänster. Regleringsbrevet utfärdades, som herr Danell har påpekat, en vecka innan riksdagen fattade sitt beslut om den konsumentpolitiska verksamheten. Detta beror, enligt vad utskottet erfarit, på ett förbiseende som sammanhänger med att regleringsbrev till länsstyrelserna utgår från kommundepartementet, medan det är handelsdepartementet som svarar för den konsumentpolitiska verksamheten. Såsom framgår av betänkandet är det ett enhälligt utskottsförslag som nu lagts fram för riksdagen. Med hänsyn till detta förhållande skall jag nöja mig med dessa kompletterande uppgifter och ber att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande nr 31.
Herr talman! Jag vill tacka herr Blomkvist för de upplysningar som gavs, att det var ett förbiseende som låg bakom regleringsbrevet förra året. Vi kan väl då vara välvilliga nog att hoppas att det verkligen var på det viset och inte ägna oss åt att mer försöka uttyda de idéer som fanns i propositionen 40 förra året. Eftersom herr Blomkvist och jag och övriga ledamöter i denna kammare har varit eniga i den här frågan såväl förra året som i år hoppas jag att enigheten i år också kommer att omfatta handelsdepartementet.

Herr talman! Här i kammaren avgörs omväxlande stora och små frågor. Det nu förevarande ärendet tillhör klart de små och mer perifera ärendena. Men vpk-ledamoten i näringsutskottet har ändå funnit yrkandet i den föreliggande s-motionen riktigt ur demokratisk synpunkt och därför reserverat sig för bifall till motionen. Den sakfråga som tas upp i motionen rör sättet att välja huvudmän i sparbank. Jag vill då inledningsvis säga att frågan om samhällets inflytande och kontroll över bankoch kreditväsendet är av helt annan dimension och räckvidd. Vi har tagit upp den frågan i annat sammanhang, och den skall inte heller debatteras just nu. Sparbankerna är speciella så till vida att de anses utgöra organ som skall förmedla insättarnas medel till presumtiva låntagare på ett sätt som inte skall ge enskild vinst i annan form än ränta till insättarna på deras medel. Styrelse i sparbank väljs av huvudmännen, och huvudmännen väljs — enligt gällande sparbankslag — till hälften av kommunfullmäktige eller landsting och till hälften av huvudmännen genom självkomplettering. Såväl reservanten som motionärerna anser självkomplettering, eller kooptation, förkastlig, om den skall ske i de former som nu gäller. Om självkompletteringen skedde på en gång och inte som nu i omgångar skulle endast de kommunalt valda huvudmännen kunna delta i valet — av det skälet att de som står på omval inte själva får göra detta. Möjlighet skulle då öppna sig för genomförande av proportionella val också vid självkompletteringen. Denna möjlighet att här tillämpa proportionella val har ifrågasatts av remissinstanserna vid denna frågas tidigare riksdagsbehandling. Vi anser att det är ett uttryck för den obotfärdiges förhinder. Det är, menar vi, fullt möjligt att genomföra proportionella val också vid självkomplettering — om bara viljan finns och om bestämmelserna ändras på sätt som behövs. Herr talman! Vi vidhåller för vår del det ställningstagande som gjorts vid denna frågas tidigare riksdagsbehandling. Jag yrkar därför nu bifall till reservationen av herr Svensson i Malmö.

Herr talman! Jag skall foga några få kommentarer till näringsutskottets betänkande nr 32 och motionen 839. Jag tycker att det i och för sig inte är så märkligt att det förekommer olika åsikter i en fråga, men jag har med ett stort beklagande noterat det sätt som Svenska sparbanksföreningen har agerat på i den nu aktuella frågan. Den får och skall givetvis också argumentera för sina uppfattningar, men att, som den gör i ledaren i nr 2 av tidskriften Sparbankerna, medvetet feltolka och på obefintliga grunder misstänkliggöra motionen i sakfrågorna vittnar bara om dålig smak och uppfattas som försvar för en sjuk sak. Att de förhållanden, herr talman, som man i motionen beskriver och vill ha ändrade inte är generellt förekommande är ett lika korrekt påstående som att allt inte står rätt till överallt. Det är därför, som jag ser det, fullt befogat att se över frågan. Jag kan bara med beklagande konstatera att näringsutskottet icke har följt den linjen.

Herr talman! Herr Bengtsson i Landskrona använder ett argument som försvar för näringsutskottets ståndpunkt vilket jag inte tycker är relevant i sammanhanget. Han säger att det som motionärerna — och i och för sig också reservanten — vill strider mot bestämmelserna i den nuvarande sparbankslagen. Det är ett konstigt argument, och jag tycker inte att man borde ta fram det, eftersom vad vi vill just är att få till stånd en ändring i sparbankslagen. Frågan huruvida ett genomförande av vårt förslag skulle få stora och 101 vittgående konsekvenser är också, som jag ser det, tämligen ointressant; det viktiga är ju att man vid utseendet av huvudmän får en demokratisk process som man redan har i andra sammanhang. För att ingen tveksamhet skall råda om hur jag avser att rösta ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till näringsutskottets betänkande.
Herr talman! Det finns inte mycket att tillägga. Jag vill bara i fråga om kontinuiteten, som togs upp här, säga att den enligt mitt bedömande inte sammanhänger enbart med sättet att välja huvudmän — om man väljer proportionellt eller ej eller om man väljer vid ett visst tillfälle eller ej. Kontinuiteten sammanhänger med i vad mån ledamöterna, alltså huvudmännen, blir omvalda och kommer att sitta kvar. Det är detta som är avgörande för kontinuiteten och inte sättet att välja dem. Jag vidhåller fortfarande yrkandet i mitt första anförande.

Herr talman! Det första argumentet, att alla skulle kunna bytas ut på en gång, kan vi väl avfärda som rent teoretiskt. Något sådant kommer knappast att inträffa i verkligheten. Det andra argumentet, att vi måste se till vad som är bäst för själva sparbanken, kan vi vända på och i stället fråga oss: Är det sämre för sparbanken om valsättet ändras? Jag har svårt att tänka mig det. Däremot tror jag att det ur demokratiska synpunkter skulle kunna vara en förbättring. Ser vi på sättet att välja nu, måste vi ju finna att det i grunden är kommuner och landsting som väljer, eftersom de väljer hälften av huvudmännen som isin tur väljer den andra hälften. Kommun och landsting väljer alltså primärt, och sedan kompletterar huvudmännen sig själva. Jag kan inte se att vårt förslag innebär någon så stor och revolutionerande förändring som herr Bengtsson i Landskrona menar, utan det skulle mycket väl gå att genomföra.

Herr talman! Vid punkten 2 i justitieutskottets betänkande nr 23 har herr Schött och jag anmält ett särskilt yttrande. Det gäller den för riksdagen inte obekanta frågan om ersättning för skador på grund av brott. Jag vill helt kort erinra om att denna fråga har en gammal förhistoria. Redan på 1940-talet väcktes motioner där man begärde en utredning och förslag om en lösning av detta angelägna spörsmål. Det skulle emellertid dröja ända till 1974 innan ett enigt justitieutskott hos regeringen begärde att en utredning skulle tillsättas. Vi skrev i vårt betänkande ganska utförliga och noggranna riktlinjer för arbetets bedrivande. Men jag vill, herr talman, säga att jag inte tycker att det finns anledning att rikta någon kritik mot de direktiv som utfärdades. De anslöt sig väl till det beslut som riksdagen tog. Riksdagens beslut innebar att arbetet skulle bedrivas med skyndsamhet. Det framgår också av direktiven. Men vi sade till yttermera visso att förslag om möjligt skulle föreläggas 1975 års riksdag. Nu är vi redan inne på 1976 och fortfarande har utredningen inte avlämnat sitt förslag. Efter vad jag senast har inhämtat finns det inte anledning att förmoda att utredningen blir klar med sitt förslag förrän under hösten 1976. Det har alltså skett en försening av detta ärende. Man kan möjligen säga att det beror på att utredningen har fått tilläggsdirektiv. Men det ärendet är inte av en sådan omfattning att det borde ha fördröjt arbetet. I varje fall var det inte nödvändigt att man behandlade de båda frågorna på samma gång. Därför kan vi inte tycka att detta är ett acceptabelt skäl. Med detta vill jag alltså, herr talman, bara säga att enligt min mening har regeringen inte här på ett tillfredsställande sätt tillgodosett riksdagens önskemål. Och det finner jag anledning att beklaga.
Herr talman! Som svar till fru Kristensson vill jag säga att utredningen har arbetat så skyndsamt som det har varit möjligt. Vi började arbetet i slutet av 1974, och vi fick tilläggsdirektiv efter en votering här i kammaren, där en borgerlig majoritet segrade år 1974. Tilläggsdirektiv medför i regel en förlängning av ett utredningsarbete. Nu befinner vi oss i slutspurten av utredningsarbetet, och vi räknar med att i augusti månad vara klara att lägga fram vårt förslag.
Herr talman! Med vad jag tidigare sade ville jag inte rikta någon kritik mot utredningen. Jag tror att utredningen har gjort vad den kunnat. Men jag vill ändå påstå att med några år på nacken här i riksdagen har man fått erfarenhet av att i de frågor där det finns politisk vilja från regeringens sida att skynda på en fråga och verkligen komma med förslag snabbt, så är detta möjligt. Jag påstår alltså att en sådan styrning från regeringens sida i detta fall inte har förelegat. Vad gäller problemet med tilläggsdirektiven vill jag ändå nämna, herr Nygren, vilket ni självfallet vet, att riksdagen begärde inte att det problem som berördes av tilläggsdirektiven skulle lösas av brottsskadeutredningen. Riksdagen lämnade frågan öppen, vilken utredning som skulle syssla med det, så det var i departementet som man tillade brottsskadeutredningen den här problematiken.
Herr talman! När fru Kristensson här riktar kritik mot regeringen för att utredningen inte arbetar fort nog, så kan det väl räcka med att erinra om att utredningen tillsattes 1974 och började sitt arbete då. Vi har nu kommit till 1976, och utredarna har ju sagt att de trots tilläggsdirektiven skall bli färdiga i år. Fru Kristensson vet lika bra som jag att våra svenska utredningar arbetar synnerligen grundligt men att de inte i onödan drar ut på tiden. Och med hänsyn till den normala tiden för utredningsarbete här i landet vill väl fru Kristensson ändå inte göra gällande att denna utredning dragit ut på tiden. Det är ju så, fru Kristensson, att när det drar ut på tiden talar vi med ordförandena i de utredningar som det gäller och försöker få dem att skynda på. Vi har hållit kontakt med denna utredning, men jag kan inte för min del finna anledning att rikta någon kritik mot att utredningen ännu inte lagt fram sitt förslag.
Herr talman! Som jag själv sade alldeles nyss riktar inte jag heller någon kritik mot utredningen, och jag kan villigt erkänna att den tid som det här rör sig om inte är så förfärligt lång i perspektiv av hur lång tid utredningar i många fall tar på sig. Det är också bra att utredningarna arbetar grundligt. Men jag vill upprepa att om regeringen bedömer en fråga som angelägen brukar regeringen verkligen inte dra sig för att klargöra för utredningsmännen att de måste arbeta extra fort. Och i varje fall vi på den borgerliga sidan betraktar den här frågan som angelägen. Det är en gammal fråga; den har alltför länge förhalats. Det finns ju exempel på utredningar som verkligen har arbetat fort när det varit både stora och komplicerade frågor. Jag kanske skall erinra jus titieministern om en fråga som berör ert område, nämligen den som behandlades av brottskommissionen. Denna blev ju verkligen klar på rekordtid, och jag tror inte att man kan säga att de förslag som där presenterades inte var tillräckligt grundligt penetrerade.
Herr talman! Jag har svårt att förstå vart fru Kristensson vill komma. Jag har ju förklarat för fru Kristensson att utredningen arbetar i nära kontakt med departementet, och vi kan inte se att utredningen på något sätt har arbetat långsamt eller fördröjt sitt arbete. Under sådana förhållanden finns det ingen anledning för oss att framföra kritik, och jag menar att det inte heller finns någon anledning för fru Kristensson att rikta kritik mot regeringen. Jag vill erinra om att den här frågan löstes faktiskt genom en snabbutredning under 1970, och vi fick igenom ett förslag i riksdagen. De bestämmelserna har sedan gällt i fråga om personskador vid brott, vilket varit till stor nytta för de människor som inte har kunnat få ersättning av gärningsmännen. Den utredningen genomfördes på ungefär ett halvt år. På det här området är det alltså ingenting som har förhalats eller fördröjts. Men fru Kristensson vet att nu rör det sig inte om personskadorna i första hand, utan det gäller möjligheten att få ersättning för sakskador — en fråga som såvitt jag känner till ännu inte är löst i något annat land.
Herr talman! Vad jag opponerar mig emot är att det tydliga uttalande som riksdagen gjorde inte har beaktats i tillräcklig grad. Det är den kritiken jag har vågat framföra. Men jag upprepar att jag har inte riktat den kritiken mot utredningen utan mot regeringen. Sedan är det riktigt att det förslag som vi här talat om lades fram oerhört snabbt 1970. Det var strax före valet det året som man i en departemental utredning föreslog att 1 milj.kr. skulle avsättas till fonden för personskador. Jag skall inte närmare diskutera den frågan nu, eftersom den ligger litet på sidan om, men jag vill ändå säga att den fonden lär inte ha uppfyllt de förväntningar som många människor ställde på den, eftersom så få fick vetskap om att den möjligheten existerade. Och när det gäller möjligheterna till ersättning från den fonden utgår man dessutom inte från vanliga skadeståndsmässiga principer utan från en social behovsprincip.

Herr talman! I detta utskottsbetänkande behandlas bl.a. en motion som Offentliga försvarajag har väckt och som gäller offentliga försvarare i brottmål. Som alla väl — re i brottmål vet går det så till att den anklagade, alltså den för brott misstänkte, får föreslå en försvarare, och sedan utser tingsrätten vem som skall försvara honom. Nu har det emellertid blivit mer och mer populärt att de anklagade föreslår en av våra s.k. kändisadvokater, som har rykte om sig att vara skickligare än andra. Det händer också att tingsrätten utser just denne advokat. Ibland väcker det litet anstöt hos allmänheten att man i en rättsaffär i en kommun utser en advokat långt fjärran ifrån, som då får företa flygresor till och från, vilket givetvis ökar kostnaderna för det allmänna och skattebetalarna. Men lika illa kan det vara om tingsrätten vägrar att utse den föreslagne advokaten, vilket det ofta finns goda skäl för. Då händer det att den misstänkte säger att tingsrätten intog en fientlig hållning till mig från början; jag fick inte ens den försvarare jag ville ha. Jag var dömd på förhand. Och så gick det som det gick. Detta är inte heller särskilt tillfredsställande. Just nu har vi av en händelse ett aktuellt fall, som visar hur illa detta system fungerar. I Helsingborg handläggs f. n. en speciellt avskyvärd mordaffär. Alla mordaffärer är avskyvärda, men denna är värre än de flesta. Och där har tingsrätten utsett en av våra populäraste kändisadvokater, som har flugit fram och tillbaka mellan Stockholm och Helsingborg, ända till dess han en vacker dag avsade sig uppdraget. Han ville inte vara med längre utan reste till Amerika för att referera ett annat rättsfall för en veckotidning. Tingsrätten fick alltså utse en annan försvarare, men då hade den förste redan dragit stora kostnader. Min mycket utskällda idé är att man skulle ha fast anställda offentliga försvarare. Precis som man nu lottar ärenden på åklagare skulle vi ha en kader av goda offentliga försvarare, som man lottade ut ärendena på. Därigenom skulle allt tal om ”mygel” och kritiken att den anklagade inte fått den försvarare han ville ha försvinna. Från advokathåll har man också ibland varit missbelåten med att vissa tingsrätter har ett system med favoriter; man utser alltid ungefär samma advokater som försvarare. Det finns också många andra advokater som vill ha det många gånger enkla och lukrativa uppdraget som försvarare. De olägenheterna hade man kommit ifrån med det system som jag har föreslagit. Nu säger utskottet — vilket också advokaterna har sagt — att det är oerhört viktigt att den offentlige försvararen står helt fri från myndigheterna. Han får inte vara fast anställd. Men däri ligger ju en ganska otillbörlig beskyllning mot de offentliga försvarare som utses bland Allmänna advokatbyråns jurister. De är ju fast anställda. Och skulle man alltså insinuera att de gör ett sämre jobb bara därför att de råkar vara fast anställda av staten? Detta är naturligtvis helt oriktigt. Dessutom är det väl ändå så att man alltid 107 har ansett att en fast anställd tjänsteman är särskilt oberoende av myndigheter och överhet. Ja, han borde vara det ännu mer än den offentlige försvarare som nu utses, eftersom han kanske får stå på tå för att få ett uppdrag då och då. Han blir väl mer beroende. Dessutom är det så att vederbörande med det nuvarande systemet ändå betalas av statliga medel. Men vad som framför allt talar mot kritiken av förslaget är det faktum att vi nu har Allmänna advokatbyrån med fast anställda jurister som förordnas som offentliga försvarare och naturligtvis gör ett gott jobb som sådana. Slutligen, fru talman, vill jag säga att man i både USA och Canada har ett sådant här system, åtminstone till vissa delar, vilket visat sig fungera väl. Jag tror det skulle fungera väl här också. Jag har naturligtvis inget yrkande, eftersom ett enigt utskott inte ansett motionen vara värd ens en reservation. Men jag är ganska övertygad om, fru talman, att denna idé har framtiden för sig. Vi får väl se.

Fru talman! Även om herr Sjöholm inte ställde något yrkande och även om det är ett enigt utskott som står bakom betänkandet kan det vara motiverat med några korta kommentarer till hans inlägg. Jag tycker att herr Sjäholm i sin argumentering förbiser en mycket viktig principiell fråga, nämligen att parten själv skall ha möjlighet att välja försvarare. Jag skulle vilja fråga om inte det är en grundläggande princip som man ogärna avviker ifrån. Skulle man ha ett system med fast anställda offentliga försvarare skulle den principen rubbas. Det är en invändning som utskottet gjort. En annan invändning, som vi tillåter oss att hålla fast vid, är att det är värdefullt att man har offentliga försvarare med en oberoende ställning i förhållandet till myndigheterna. Av dessa båda skäl har vi avstyrkt herr Sjöholms motion. Det är skäl som riksdagen anförde när vi behandlade dessa frågor såväl 1968 som 1972. Jag yrkar, fru talman, bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Egentligen bemötte jag vad fru Kristensson nu sade redan i mitt första inlägg. Jag var inne på bägge dessa invändningar och tillbakavisade dem. Fru Kristensson säger att den tilltalade själv skall få välja försvarare. Jag sade att det då händer att exempelvis en tjuv i Växjö vill ha en av våra kändisadvokater till försvarare. Säger då tingsrätten nej och utser någon annan händer det ofta att den misstänkte säger att han var dömd på förhand. Varför skall man ha det så? Om man i stället lottade ärendena skulle man slippa alla misstankar om sådana otillbörligheter, som naturligtvis alltid är fel. Det är ändå mycket otillfredsställande att en tilltalad kan få uppfattningen att tingsrätten intog en avog hållning till honom från begynnelsen. — Det var den ena punkten. Den andra punkten gällde försvararnas oberoende ställning. Jag vet inte varför den skulle vara mera oberoende som får arvode i stället för att ha fast lön. Jag tror att den som har fast lön är mindre beroende av myndigheter och överhet. Dessutom, fru Kristensson, hur är det i så fall med de jurister som är anställda på Allmänna advokatbyrån och som icke sällan förordnas som offentliga försvarare och gör ett lika bra jobb? De är fast anställda. Jag tror inte att någon människa misstänker att de är sämre därför att de är fast anställda. De två invändningar vi fått höra är alltså tämligen intentsägande.

Fru talman! I justitieutskottets betänkande behandlas bl.a. anslaget till brottsförebyggande rådet, och utskottet har ägnat en hel del intresse åt rådets verksamhet. Vi har fått utförliga informationer om det aktuella läget beträffande de olika arbetsgrupper som f. n. fungerar inom rådet. Det råder heller inga delade meningar om de anslag till brottsförebyggande rådet som har föreslagits i propositionen. Vid betänkandet har emellertid fogats några reservationer som jag vill kommentera. Reservationen 1 av herr Schött och mig gäller den aviserade översynen av förmögenhetsbrotten. Vi har haft ett behov av att klargöra att vi för vår del menar att den utredning som skall göras och som vi inte opponerar oss mot -— vi tror att det är riktigt att den görs — inte bör bindas vid så snäva direktiv som att döma av budgetpropositionen bilaga 4 kommer att bli fallet. Vi menar att dessa frågor bör prövas mer allsidigt och förutsättningslöst. Jag har tagit del av det material som ligger till grund för de direktiv som förbereds i justitiedepartementet. Om dessa direktiv verkligen utarbetas efter det materialet anser jag att utvecklingen blir otillfredsställande. Förslaget skulle då innebära att en stor del av förmögenhetsbrotten förs till en grupp som skulle kallas ringa förmögenhetsbrott. Där skulle straffsatsen vara enbart böter. Tar man därtill i beaktande att vi har att vänta en proposition med förslag om att ta bort förvandlingsstraffet för böter kan vi konstatera att vi säkert får uppleva många fall där någon reaktion över huvud taget inte blir aktuell. Därtill kommer att brottsförebyggande rådet har tänkt sig att man skulle använda institutet rapporteftergift i icke ringa omfattning när det gäller dessa förmögenhetsbrott. Det betyder att de kommer att behandlas som snatteri och att skyddet för de enskilda när det gäller förmögenhetsbrott ytterligare kommer att minska. Vi har i reservationen 1 med den korta motivering som där anges velat säga att det är riktigt att göra en utredning men att den inte bör bindas vid snäva direktiv utan ske förutsättningslöst. Vi har i den delen anslutit oss till moderata samlingspartiets ledamots i brottsförebyggande rådet, Håkan Winberg, reservation i rådet. Vid betänkandet finns också fogad reservationen 2 av centerpartisterna och folkpartisten i utskottet. Beträffande den reservationen vill jag bara säga att jag inte tycker att man kan förutsätta att direktiven kommer att medge en allsidig och förutsättningslös prövning. Enligt min mening talar ingenting för att man kan hysa en sådan förhoppning. Vid punkten 2 har herr Schött och jag i reservationen 3 återkommit till en fråga som inte är ny för kammaren; det gäller påföljderna för unga lagöverträdare. Vi upprepar argument som vi har fört fram vid flera tidigare tillfällen, nämligen att det är angeläget med snabba ingripanden mot unga lagöverträdare, att det är otillfredsställande att en ung lagöverträdare kan begå brott efter brott utan att någon åtgärd vidtas som av vederbörande upplevs som meningsfull. Resultatet blir i praktiken, menar vi, att vi får kriminellt hårt belastade unga personer som kunde ha förts in i en så att säga normal livsföring om man hade ingripit i tid och med varierade åtgärder, sådana som vi i dag inte har i vårt påföljdssystem. Vi har erinrat om att ungdomsfängelseutredningen enligt sina direktiv har att arbeta inom ramen för gällande påföljdssystem, och det tycker vi är beklagligt. Vi menar att de tankar som finns på många håll, både i Europa och annorstädes i världen, att man bör tänka sig någon form av samhällsnyttigt arbete för ungdomar, borde kunna prövas här i landet. Det är angeläget att en som vi tycker så vettig åtgärd inte förhalas utan att vi så snart som möjligt får en utredning och förslag i det hänseendet. Vidare har vi fört fram en tanke som vi nämnt i många tidigare sammanhang, nämligen tanken på kortfristiga frihetsberövanden i anslutning till brotts begående. I reservationen 4 har herr Schött och jag i anslutning till moderata samlingspartiets partimotion yrkat på en utredning angående kostnaderna för brottsligheten. Det kan sägas att det inte har något större värde att få veta vad brottsligheten kostar. Brottslighetens konsekvenser är ju inte huvudsakligen ekonomiska, utan det är andra konsekvenser som man i första hand bör beakta. Men jag tror att om man fick klart för sig på ett ungefär — det är helt omöjligt att få fram exakta siffror — vad brottsligheten kostar, så skulle man därmed också få en större motivation för att verkligen satsa pengar i förebyggande syfte. Vi erinrar om att man i andra länder lagt ned möda på att försöka få fram någorlunda klara siffror på vad brottsligheten kostar. Vi nämner både i motionen och i reservationen att man i England exempelvis gjort undersökningar som visar att samhällskostnaderna för tillgreppsbrotten — observera endast tillgreppsbrotten — uppgår till 2 96 av nationalinkomsten. Om en sådan beräkning skulle stämma även för vårt land, vilket vi naturligtvis inte vet, skulle det innebära att kostnaderna för enbart tillgreppsbrotten i Sverige skulle uppgå till 6 miljarder kronor. Fru talman! Genom att i varje fall ange någon siffra har jag velat påvisa att detta är ett problem som gäller mycket stora pengar. Jag kan inte förstå att någon med fog har anledning att vara rädd för den sanning som man till äventyrs kan få fram genom en sådan här undersökning. Jag har därför svårt att förstå varför man har motsatt sig detta förslag. I reservationen § slutligen har vi återigen pekat på att det är angeläget att man försöker ta vara på det värdefulla utredningsmaterial som finns i 1956 års klientelundersökning. Jag vill erinra om att den undersökningen har kostat mycket stora pengar. Jag vet inte om herr justitieministern kan ange beloppet, men det rör sig i varje fall om ett par miljoner kronor. Dessutom tror jag att alla vitsordar att de resultat man kom fram till var intressanta och att det är angeläget att dra nytta av dem. Det enda vi avsett med reservationen är att påpeka att det är angeläget att man inte låter detta material ligga — det har redan legat ganska länge — utan nu bestämmer sig för att dra ut kontentan av materialet för att därmed få ett underlag för arbetet på att försöka finna en förklaring till vad det är som orsakar brottsligheten och därmed kunskap om hur man skall motverka den. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 1, 3, 4 och 5 och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! I justitieutskottets betänkande nr 25 behandlas bl.a. även frågan om anslag till brottsförebyggande rådet för det kommande budgetåret. Utskottet har tillstyrkt en förstärkning av rådets kansli med en tjänst som kvalificerat biträde och en tjänst som biträde. Detta är en förstärkning utöver regeringens förslag, och kostnaderna härför beräknas till 150 000 kr. Den föreslagna förstärkningen är väl underbyggd och omfattas av ett enigt utskott. Vi har i motionen 1082 pekat på den orimliga arbetssituationen i rådet. Rådets utredningsenhet med åtta heltidsanställda handläggare har endast två biträden, varav en tillfällig tjänst på halvtid. Det är givet att det under sådana omständigheter är mycket svårt för rådet att fullgöra sina uppgifter på ett effektivt sätt. Genom den av utskottet tillstyrkta framställningen i motionen 1082 och genom ett som jag förmodar positivt beslut i kammaren bör det bli en sådan förstärkning att arbetsförhållandena skall kunna bli bättre. Jag vill gärna också uttrycka min tillfredsställelse över att vi har kunnat komma överens på den här punkten. När det sedan gäller den aviserade utredningen om översyn av förmögenhetsbrotten har fru Kristensson redan utvecklat bakgrunden till den frågan, så jag kan begränsa mig här. Det föreligger två reservationer som handlar om direktiven för denna utredning på grundval av brottsförebyggande rådets förslag. Centerpartiet och folkpartiet står helt bakom detta. Vi tillägger bara att vi ”förutsätter att direktiven — inom ramen för de angivna uppgifterna — kommer att medge en allsidig och förutsättningslös prövning av olika framgångsvägar med utgångspunkt i skilda uppfattningar beträffande synen på förmögenhetsbrotten och påföljderna för sådana brott”. Vi yrkar således avslag på motionen 1998 och menar att man nu bör passa på att tillvarata alla tänkbara framgångsvägar för en sådan här utredning. Fru talman! Jag yrkar med dessa korta kommentarer bifall till reservationen 2 och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Låt mig först liksom Åke Polstam få uttrycka tillfredsställelse över att ett enat utskott står bakom förslaget om inrättandet av de två biträdestjänsterna vid BRÅ på de skäl som närmare anges i utskottsbetänkandet. Från folkpartiets sida vill jag gärna säga att de 150 000 kr. som vi äskat i motionen 400 på det här sättet kommer till en riktig användning. På samma sätt finner vi det i enlighet med motionsyrkandet glädjande att BRÅ nu undersöker möjligheten att etablera en arbetsgrupp som skall syssla med frågan alkohol och brott. Jag utgår från att gruppen kommer till stånd och att den snabbt skall kunna ge förslag till konstruktiva åtgärder. När de så gäller den fråga som aktualiseras i motionen 1998 om förutsättningslösa direktiv för den aviserade utredningen om förmögenhetsbrotten vill jag helt kort säga följande.

Det är utifrån de här angivna uppgifterna som det gäller att utreda spörsmålen, och då gäller det, som vi ser det, att inte på förhand binda utredarna vid alltför skräddarsydda lösningar. Man måste förutsättningslöst få utreda olika framgångsvägar, exempelvis frågan om det rationella i den nuvarande gradindelningen av brotten och därtill knutna påföljder. Det är inte så säkert att vi skall bibehålla indelningen i ringa, ”normala” och grova brott, utan man kan självfallet finna andra lösningar som är rimliga och rationella. Med hänvisning till detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 2.

Fru talman! Det förslag som departementschefen lagt om anslagsgivning nästa budgetår till brottsförebyggande rådet innebär en klar prioritering för BRÅ i jämförelse med det mesta av annan anslagsgivning i årets budgetproposition. Ökningen av det samlade anslaget är drygt 25 KH. Men förslaget kan sägas vara magert när det gäller personalförstärkningar. Av fem nya tjänster, som rådets styrelse önskat, har regeringen endast bifallit en. Nu kan man säga att departementschefen och regeringen därmed har följt de av justitieutskottet avgivna rekommendationerna när det gäller BRÅ:s personalbemanning. Såväl 1974 som 1975 har utskottet påpekat det man upprepar också i årets betänkande: restriktivitet bör iakttas när det gäller att inrätta nya tjänster i brottsförebyggande rådet. Redan när rådet inrättades uttalade justitieutskottet att en stor del av sekreteraroch utredningsuppgifterna i rådets arbetsgrupper borde skötas med hjälp av personal från departement, andra verk och myndigheter. Efter den rekommendationen har också rådets styrelse agerat. Alltjämt finns endast 15 fasta tjänster i BRÅ, men där arbetar f. n. 33 personer. Alltså finns det fler tillfälligt engagerade än fast anställda. Men framför allt skall BRÅ vara en myndighet med många människor engagerade - sammanlagt är nu 134 personer med som ledamöter i rådets arbetsgrupper och i styrelsen. I det betänkande som vi nu behandlar har utskottet föreslagit en mindre justering av personalbudgeten. Man kan tycka att detta strider mot vad utskottet uttalat om restriktivitet med nya tjänster. Den förstärkning med ett kvalificerat biträde och ett biträde som utskottet föreslår har dock en förklaring i förstärkningar utifrån, som brottsförebyggande rådet fått sedan årets budgetproposition var färdigmanglad. I december och januari månader fick rådet tre nya handläggare och sekreterare som inlånad personalförstärkning från departement och myndigheter. För att kunna ge denna förstärkning behövlig skrivhjälp har utskottet ansett att de två nya tjänster som utskottet föreslår krävs. Kostnaden för de nya skrivhjälpstjänsterna har beräknats till 150 000 kr., utöver det belopp som regeringen föreslagit. Om denna justering är utskottet enigt. Enhälligt har utskottet också avstyrkt yrkandet i folkpartimotionen 400 om en särskild arbetsgrupp inom BRÅ som skall behandla alkoholproblemet. Rådet har redan tagit initiativ till en sådan grupp. Likaså har utskottet avvisat yrkandet i motionen 1060 av fru Frenkel m.fl. om åtgärder mot butikssnatteri. Även den frågan är föremål för behandling i en av rådets arbetsgrupper. Utskottet har också avvisat motionen 1093 av folkpartisterna Westberg i Ljusdal och Sellgren om en upplysningskampanj om kriminalvården. Samhället satsar redan betydande belopp via kriminalvårdsstyrelsen, NAFF-nämnderna och BRÅ på en upplysningsverksamhet med den målsättning som motionärerna önskat. Utskottet har också avstyrkt moderaternas begäran i motionen 1998 om bearbetning av 1956 års klientelundersöknings forskningsresultat. Den uppgiften har redan överlämnats från departementet till BRÅ. Delade meningar har däremot uppstått med anledning av den anmälan som departementschefen gör i årets budgetproposition, nämligen att man inom departementet överväger direktiv till en utredning som skall företa en översyn av brottsbalkens bestämmelser om de s.k. förmögenhetsbrotten. Rådets styrelse har — på förslag av den kriminalpolitiska arbetsgruppen —- i en skrivelse till regeringen anmält önskemål om en sådan översyn, enligt riktlinjer som gruppen dragit upp i sin rapport och direktivförslag. I en moderatmotion — nr 1998 — föreslår man att en utredning inte skall låsas vid de direktiv som en i det närmaste enhällig styrelse inom BRÅ hade föreslagit. Mot styrelsens mening fanns endast en reservant —- moderaternas ledamot i styrelsen, riksdagsman Håkan Winberg. Enligt BRÅ bör målsättningen för översynen vara att endast verkligt kvalificerade fall av de olika brotten skall föras till den strängaste straffskalan för grova brott. Man föreslog vidare att straffskalorna skulle ses över och att den översynen skulle ha som syfte att ringa brottsfall endast bör bestraffas med böter samt att böter bör ingå i straffskalan för normalfallen. Rådet föreslog också att de nya former av ekonomisk kriminalitet som har drabbat oss de senaste åren — bl.a. databrotten — borde täckas i brottsbalken. Det är mot denna målsättning som moderaterna har reagerat med sin motion. Motionen har också följts upp med en moderat reservation vid utskottets betänkande, i vilken man begär att en utredning om förmögenhetsbrotten inte skall bindas vid de målsättningar som BRÅ föreslagit utan i stället ges i uppdrag ”att allsidigt och förutsättningslöst pröva skilda uppfattningar beträffande synen på förmögenhetsbrotten och påföljderna för sådana brott”. Att moderaterna hamnat i den positionen kan jag ha viss förståelse för. Men jag vill anmäla min stora förvåning över att folkpartisten och centerpartisterna i utskottet har följt moderaterna — om än med en egen reservation.

Ärade kammarledamöter bör läsa den texten och försöka finna den skillnad som man försöker markera med sitt yrkande om avslag på motionen. Jag är kanske mest förvånad över att ledamoten av BRÅ:s styrelse, tillika utskottsledamoten herr Polstam har följt reservanterna. Så sent som den 5 juni i fjol satt herr Polstam i BRÅ:s styrelse och ställde sig då bakom förslagen till direktiv. Jag tycker att sidbytet har gått snabbt. Jag undrar om centerpartisterna och folkpartisten har läst moderaternas klart kriminalpolitiskt reaktionära motiv för deras begäran om allsidighet och förutsättningslös prövning för att ge utrymme för skilda uppfattningar, som det heter i yrkandet. Har man gjort det, beklagar jag verkligen ställningstagandet. Har man inte gjort det, kan jag förstå reservationen. Motivet finns nämligen inte i den moderata motionen 1998, som vi nu behandlar. Motivet finns i motionen 1979 — även den från moderaterna. Till sist, fru talman, vill jag yrka bifall till justitieutskottets hemställan på samtliga punkter i betänkandet nr 25 och avslag på de fem reservationer som fogats till betänkandet.
Fru talman! Herr Nygren undrar om folkpartisten och centerpartisterna, som står bakom reservationen 2, har läst moderaternas motion. Ja, det har både Arne Nygren och vi reservanter uppenbarligen gjort, men Arne Nygren har tydligen inte läst reservationen 2, för där står ordagrant i vårt förslag: ”Utskottet förutsätter att direktiven — inom ramen för de angivna uppgifterna — ”, dvs. de uppgifter som har angivits i budgetpropositionen; riktningen tycker jag är klar, ”kommer att medge en allsidig och förutsättningslös prövning — -”. Anledningen till att vi skrivit på detta sätt är att man inte skall binda den prövning som kan komma till stånd med avseende på olika metoder — eller framgångsvägar, som vi har uttryckt det — inom ramen för angivna uppgifter. Får jag be herr Nygren att titta litet på texten.

Fru talman! Skillnaden är kanske minst mellan reservationen 2 och utskottsmajoritetens skrivning. I övrigt kan jag instämma i vad herr Nyquist nyss sade i denna fråga. Jag vill också anmäla till herr Nygren att jag inte har bytt ståndpunkt. Jag har yrkat bifall till det förslag som har lämnats av BRÅ:s styrelse. Sedan ytterligare en sak. Det är väldigt vad herr Nygren verkar aggressiv i sin framställning. Det här är en ganska liten fråga i riksdagen. Aggressiviteten tycker jag att man mycket väl kan spara till betydligt allvarligare frågor än just den här lilla frågan.

Fru talman! Jag begärde ordet med anledning av att också jag tyckte att herr Nygren var väl aggressiv när han redogjorde för bakgrunden till den reservation som föreligger från moderaterna i utskottet om direktiven till utredningen. Vi hade, herr Nygren, en ganska ingående diskussion i brottsförebyggande rådets styrelse om de här förslagen till direktiv. Jag blev ensam om att ta avstånd från delar av förslaget. Jag tycker det är ganska märkligt att herr Nygren nu driver sin linje så hårt och säger att det är reaktionära motiv som gör sig gällande från moderat håll när vi ifrågasätter om inte direktiven skulle behöva vara litet mer allsidigt utformade än de tycks bli enligt styrelsens förslag och enligt vad man kan utläsa ur budgetpropositionen. Vi vet att brottsligheten ökar. Det gäller både våldsbrotten och det som vi nu talar om, förmögenhetsbrotten. I det läget ligger det väl knappast i första rummet till hands, om man skall ha en stor utredning, att begränsa direktiven i stor utsträckning. De stadganden som finns i brottsbalken om förmögenhetsbrott bygger på utredningsarbete som skedde för ungefär 40 år sedan. Därför är det skäl, tycker jag, att nu ha en översyn av dessa brott, och därför har jag också accepterat det i BRÅ:s styrelse. Men att direkt fastslå att förmögenhetsbrott generellt medför för höga straff, att området för ringa brott bör vara betydligt större än enligt nuvarande praxis — att över huvud taget ge sig in här och diskutera att man kraftigt skall beskära utrymmet för grova förmögenhetsbrott och generellt sänka straffsatsen för dem — är, tycker jag, att gå väl långt före utredningen. Det är väl de här frågorna utredningen skall ta ställning till! Binder man utredningsarbetet får vi inte den allsidiga belysning som vi behöver av de här frågorna. Därför, fru talman, biträder jag yrkandet om bifall till reservationen 1 av fru Kristensson och herr Schött.

Fru talman! Det är riktigt som herr Winberg säger att vi i BRÅ:s styrelse hade en ingående diskussion kring de förslag till direktiv som arbetsgruppen hade arbetat fram. Men i den behandlingen blev herr Win berg ensam reservant. Alla övriga ledamöter - TCO:s ordförande, rådets styrelse i övrigt — ställde sig helt bakom det förslag som man nu har överlämnat till regeringen. Herr Polstam säger att han fortfarande står bakom BRÅ:s framställning.

Det var det ställningstagande herr Polstam gjorde i juni månad i fjol. Vi kan väl inte med bästa vilja tolka reservationen 2 så att den innebär ett instämmande i det ställningstagandet. Folkpartisten och centerpartisterna har med sin reservation hamnat i en helt annan uppfattning - i det närmaste i famnen på moderaterna. Herr Nyquist säger att jag inte har läst reservationen 2. Jag har läst den, och jag har verkligen försökt att tolka den välvilligt, men hur välvilligt man än försöker läsa den finner man ändå, som framgått av mina citat, att det är så gott som ordagrant samma formuleringar i moderaternas reservation 1 som i centerpartiets och folkpartiets reservation 2. I den reservationen gör man bara den lilla kullerbyttan att man samtidigt yrkar på avslag på moderaternas motion.
Fru talman! Får jag bara i all stillhet fråga herr Nygren om herr Nygren alltid anser att tyngden av argumenten uteslutande är beroende av det antal personer som omfattar dem.
Fru talman! Det har jag aldrig sagt, herr Winberg. Jag ville bara göra klart för kammarens ledamöter att herr Winberg var ensam i BRÅ:s styrelse om den uppfattning som moderaterna har givit till känna i sin motion och som kommit till uttryck också i moderaternas reservation. Jag sade i mitt första inlägg att jag kan förstå att moderaterna hamnar på den kanten men inte att centerpartister och folkpartister gör moderaterna sällskap.
Fru talman! I det senaste inlägget var herr Nygren betydligt mildare i sin framställning, och det klädde honom faktiskt. Också jag har det protokoll till hands där styrelsen intog sin ståndpunkt.

Fru talman! Det förefaller vara på sin plats att göra det förtydligandet att vad reservanterna hänvisar till ingalunda är BRÅ:s förslag till direktiv, som i och för sig är intressanta men inte på något sätt utslagsgivande och som såvitt jag förstår departementet och departementschefen inte tagit slutgiltig ställning till. Det som vi har hänvisat till är uttalandet i budgetpropositionen om vad den aviserade utredningen kommer att avse, alltså de fyra punkter, fru talman, som jag hänvisade till tidigare. Det är inom ramen för dessa, som departementschefen själv har angivit, som vi menar att en förutsättningslös utredning av framkomliga vägar skall göras.
Fru talman! Till herr Polstam vill jag säga att det ställningstagande till arbetsgruppens resultat som vi tog i juni månad i fjol innebar, att vi hade blivit på det klara med vad vi menade borde vara lämpliga direktiv för utredningen. Det var inte, som man här anger, fråga om att ”förutsättningslöst och allsidigt pröva skilda uppfattningar beträffande synen på förmögenhetsbrotten”. Det är, herr Polstam, något helt annat än det vi i juni månad tog ställning till i BRÅ, och jag är fortfarande mycket förvånad över det här sidbytet. Jag tror att det kommer att uppfattas som litet märkligt av dem som tillsammans med herr Polstam i BRÅ:s styrelse i juni månad tog ställning mot herr Winberg att herr Polstam nu gör herr Winberg sällskap.
Fru talman! Jag har anmält att jag inte har ändrat ståndpunkt. På herr Nygren låter det nästan som om regeringen till punkt och pricka — och därmed basta! — skulle behöva följa de direktiv som BRÅ nu har föreslagit och skickat in till regeringen. Regeringen skulle inte få göra några som helst ändringar i dessa. Det låter alltså på herr Nygren som om vi i brottsförebyggande rådet skulle vilja låsa regeringen, men det vore ju ganska märkligt om inte vi skulle kunna komma med någon ytterligare synpunkt fram till den tidpunkt då regeringen skall framlägga direktiven. Sedan vet vi ju inte alls vad direktiven kommer att innehålla. Det är möjligt att regeringens direktiv inte alls kommer att ansluta sig till vad BRÅ har uttalat och inte heller till vad vi säger här i kammaren. Det vet vi ingenting om nu, men det kommer vi att få se så småningom.

Fru talman! I finansutskottets betänkande nr 19 tillstyrkes budgetpropositionens anslag till hovoch slottsstaterna. Vänsterpartiet kommunisterna är motståndare till det monarkiska statsskicket. Vi har till innevarande riksmöte i motion 197 ställt krav på övergång till republik. I enlighet med denna ståndpunkt vill jag deklarera att vpk-gruppen icke deltar i beslutet att anslå medel till hovet.

Fru talman! Som framgår av finansutskottets betänkande nr 21, som nu behandlas, har jag anslutit mig till det enhälliga ställningstagandet angående departementschefens redovisning av vidtagna åtgärder för att utreda frågan om lokaler för regeringskansliet. Till betänkandet har jag emellertid fogat ett särskilt yttrande som i all korthet säger vad jag funnit anledning att anföra i detta sammanhang. Den redovisade utredningen motiveras med utgångspunkt i riksdagens år 1975 fattade beslut om återflyttning till Helgeandsholmen. Vi har fortfarande alltför ofullständiga uppgifter om kostnaderna för anordnandet av ett väl fungerande riksdagshus på Helgeandsholmen. Genom mitt särskilda yttrande har jag velat förvissa mig om att de ledamöter som en gång skall ta slutgiltig ställning till ärendet om en återflyttning av riksdagen till Helgeandsholmen får en realistisk kostnadskalkyl som grund för sitt ställningstagande. En sådan kalkyl måste då också innefatta de kostnader som uppstår genom att regeringskansliet tvingas lämna vissa nu disponerade lokaler. i Fru talman! Jag kommer att avge ett liknande yttrande då finansutskottet vid ett senare tillfälle behandlar en framställning från regeringen enligt propositionen 1975/76:100 bilaga 9 p. 12 under rubriken Statens allmänna fastighetsfond. Det gäller där ett anslag på 55 miljoner för inköp av fastigheter, varvid som delmotiv för anslagsbegäran anförts kostnader för anordnande av lokaler för regeringskansliet med anledning av att riksdagen vid en återflyttning till Helgeandsholmen tvingar regeringen att lämna vissa nu disponerade lokaler. Därför kommer jag då att nöja mig med att avge ett särskilt yttrande utan att uppta kammarens tid med ett nytt anförande.

Fru talman! Det står givetvis herr Löfgren fritt att förutsätta vad som helst i ett särskilt yttrande — han har ju inga förslag. Men jag tycker ändå inte att herr Löfgrens förutsättningar i särskilda yttranden skall stå oemotsagda, och därför anser jag att jag till kammarens protokoll bör anföra några synpunkter. Herr Löfgren säger i sitt särskilda yttrande att regeringskansliet ”tvingas” — märk väl, han sade det även i sitt anförande: tvingas — lämna vissa nu disponerade lokaler. Ett sådant uttryckssätt överensstämmer inte med de verkliga förhållandena. Om herr Löfgren gjort sig besväret att undersöka de verkliga förhållandena, så hade herr Löfgren fått klart för sig att den överflyttning till nedre Klara som nu aktualiserats har varit planerad sedan många år utan att därför vara tidsbestämd. Byggnadsstyrelsen har alltså under en följd av år förvärvat fastigheter i det aktuella området, avsedda för kommande departementsöverflyttningar. Det är således endast fråga om tidsaspekterna när överflyttningen skulle ske. Det ter sig därför helt onödigt att försöka specificera de flyttningskostnader det nu kan bli fråga om, varvid man dessutom måste ta hänsyn till uteblivna reparationsoch underhållskostnader på departementsbyggnaderna liksom till att byggnadsstyrelsen har förvärvat rivningsfastigheter o. d. som inte skulle komma att användas i nedre Klara. Man får alltså ta hänsyn till en hel mängd saker, och därför vågar jag förutsätta raka motsatsen till vad herr Löfgren förutsätter.